Herr talman! Fröken Andersson och fru Skantz framhöll att om man sätter en gräns vid tolv veckor kan det leda till panikreaktion på grund av en snäv tidsgräns. Jag anser inte att tolv veckor är någon snäv tidsgräns, och den statistik angående tidigaborter som redovisas i utskottets betänkande talar väl också för att tidsgränsen tolv veckor inte är för snäv. Fru Skantz tolkade min uppfattning, som jag har redovisat i reservationen, rätt. Men när fru Skantz sade att den inte står i överensstämmelse med utskottets ställningstagande i fråga om fri abort vill jag svara att vi är överens då det gäller principen om kvinnans rätt till fri abort. Vad vi diskuterar är tidsgränsen, och där har jag en annan uppfattning, redovisad i min reservation. Om detta skulle strida mot den ifrågavarande principen kan man väl lika gärna säga att det inte skulle vara någon tidsgräns vid 18 veckor heller. Jag har framfört vissa synpunkter som stöd för min uppfattning, och det är synpunkter som kommit fram vid remissförfarandet. Det gäller, som jag redovisade i mitt anförande, hänsyn till psykiska och fysiska komplikationer — risken är större ju längre man dröjer med abortingreppet. Man har också tagit upp frågan om sjukvårdspersonalen och dess reaktioner liksom belastningen på våra sjukvårdsresurser och hänsynen till fostrets fortsatta utveckling. Jag kan inte riktigt förstå varför fru Skantz säger att resultatet skulle kunna bli ett antal illegala aborter. Jag tror inte att det finns någon anledning att föra in den synpunkten i diskussionen.

Herr talman! Fru Skantz pekar på remissinstanser som yttrat sig till förmån för förslaget om en kuratorsutredning efter tolfte veckan. Men socialstyrelsen, som väl i detta sammanhang bör räknas till de tunga remissinstanserna, anser det inte motiverat med någon rättslig skillnad mellan abortansökningar som görs före och efter tolfte veckan. Vårt yrkande bottnar i att vi finner lagförslaget oklart och motsägelsefullt på denna punkt. I 2 8 föreskrivs ju särskild kuratorsutredning om kvinnans personliga förhållanden efter tolfte veckan, men samtidigt sägs det att om man vid denna utredning inte finner några hinder av det slag som nämns redan i 1§ — dvs. medicinska kontraindikationer — så får abort ändå utföras. Inte skall väl den sökandes allmänna personförhållanden behöva detaljgranskas för att man skall kunna fastslå detta. Utredandet innebär trots allt en risk för fördröjning av ärendet, och det ser vi som någonting väldigt otillfredsställande, eftersom det ju då blir fråga om senaborter. Det måste vara enklare att rättsligt sett behandla alla abortansökningar före adertonde graviditetsveckan lika. Och eftersom jag finner den här skillnaden så omotiverad kan jag inte helt befria mig från misstanken att förslaget har kommit till i syfte att något dämpa motståndet mot lagen. Det skulle i så fall vara det som möjligen motiverade skillnaden.
Herr talman! Fru Marklund hyser oro för att det med en kuratorsutredning skulle bli en fördröjning med behandlingen av ärendena. Vi har i utskottsbetänkandet bl.a. skrivit att eftersom ansökningar om abort före tolfte veckan — om jag får uttrycka mig på det sättet — enligt förslaget inte skall föregås av utredning, så bör den personal som varit engagerad i det nuvarande utredningsarbetet verkligen kunna ägna sig åt dem som begär abort efter tolfte veckan. Det gör att vi för vår del tror att sjukvårdshuvudmännen kommer att ta all hänsyn till detta i den verksamhet som de planerar. Sedan är det tydligt att herr Gustavsson i Alvesta har rakt motsatt uppfattning mot fru Marklund. Herr Gustavsson vill att abort i princip inte skall beviljas efter tolfte havandeskapsveckan. Jag tycker att fröken Andersson i sitt anförande mycket bra angav skälet till att vi i utskottet har intagit den ståndpunkt vi gjort, nämligen att vi inte vill ha den strikta gräns vid tolfte veckan som herr Gustavsson talar för. Vi kan nämligen inte bortse från att många kvinnor kommer att begära abort före den tolfte veckan, om de riskerar att i annat fall inte få någon abort.
Herr talman! Fru Skantz säger att jag inte vill att abort skall beviljas efter tolfte veckan, men vad vi nu diskuterar är frågan om fri abort, och då har jag flyttat ner gränsen från adertonde till tolfte havandeskapsveckan. Vidare sade fru Skantz att man i utskottet inte ville ha den strikta gräns som jag har satt i min reservation. Men, fru Skantz, den strikta gränsen går ju vid adertonde veckan! Slutligen är det riktigt som fru Skantz påpekade, att fru Marklund och jag har helt olika uppfattningar i denna fråga.

Herr talman! Det är bara ett par små detaljer i fröken Hörléns tal som jag vill bemöta. Hon säger att utskottet inte har tagit hänsyn till, som hon uttryckte det, den kompakta kristna opinionen. Vidare säger hon att biskop Ström endast representerar en liten minoritet bland de kristna. Jag skulle vilja fråga: Hur kan fröken Hörlén mäta den opinionen? Det finns många kristna som omfattar detta lagförslag men som inte uttalar det på gator och torg. Sedan är det väl uppenbart att man, när man går att behandla en sådan fråga som denna, bör ta hänsyn till de olika värderingar som finns. Jag åberopar vad jag sade förut, att bortåt 80 procent av svenska folket vid en opinionsundersökning har uttalat sig för en lagstiftning sådan som den som nu föreslås. Det finns följaktligen en mycket stark opinion i landet som är för det förslag som här föreligger.

Herr talman! Det kanske kan vara naturligt för den som har varit ledamot av 1965 års abortkommitté att försöka göra någon jämförelse mellan vad utredningsmajoriteten föreslog och vad som föreslås i propositionen. Jag vill gärna konstatera att propositionen i vissa avseenden är bättre. I propositionen uttalas mer i klartext det som abortutredningen egentligen menade men inte vågade säga ut expressivt, nämligen att kvinnan själv skall få bestämma om hon vill ha abort eller inte. Det är bra att man i klartext säger ut vad man egentligen menar. Det oaktat tycker jag nog att propositionen inte är riktigt klar på den punkten. Man försöker säga att den fria aborten begränsas till de första tolv veckorna, medan man i realiteten föreslår fri abort till adertonde havandeskapsveckan.

Slutligen anser jag att propositionen innebär förbättringar också så till vida som man föreslår förebyggande åtgärder. I det hänseendet delar jag emellertid herr Svenssons i Kungälv uppfattning att de förebyggande åtgärderna borde ha kunnat föreslås långt tidigare. Det hade verkligen inte varit nödvändigt att vänta med dem och koppla ihop dem med förslaget till abortlag. Men jag kan väl förstå att det från psykologisk synpunkt kunde anses lämpligt. Emellertid, herr talman, vidlåder samma brist såväl abortkommitténs majoritetsförslag som propositionen. Man undviker att analysera och förklara det helt nya ställningstagande som man gör till de etiska värderingarna. Utredningen nämnde över huvud taget inte att de hittillsvarande lagbestämmelserna bygger på det ofödda barnets rättsskydd. Det nuvarande rättsläget beskrev utredningen på följande sätt: ”Skyldigheten för kvinnan att underordna sig fortplantningen sedan mannen befruktat henne har för övrigt sedan länge upprätthållits med strafflagstiftningens hjälp.” Det var den skildring av de etiska värderingarna som utredningen gav. Utredningens slutsats blev att förbudet mot abort på väsentliga punkter bygger på tänkesätt som numera är övergivna. Och då skulle jag vilja fråga: Är de övergivna? Och hur vet man iså fall det? Departementschefen redovisar i propositionen den betydande kritik som remissinstanserna har anfört just mot att kommittén inte tillräckligt har analyserat den intressekollision som föreligger mellan å ena sidan fostrets rätt till skydd för sitt liv och kvinnans rätt att bestämma över graviditetens förlopp. Men departementschefens slutsats av remisskritiken blir att invändningarna mot kommittébetänkandet ”är av allvarlig karaktär och bör mana till försiktighet när det gäller att lägga utredningen till grund för ny lagstiftning”. Jag har för min del haft svårt att i lagförslaget se vilka konkreta uttryck den här försiktigheten, som justitieministern menar att man skall visa i lagstiftningsfrågan, verkligen har tagit sig. I stället är det så, som jag inledningsvis sade, att den dimridå som abortutredningen försökte lägga över sitt förslag för att dölja att det i realiteten var fråga om en helt fri abort nu genom propositionen delvis har skingrats. Departementschefen själv ger inte uttryck för några som helst betänkligheter när det gäller att bryta med hittills rådande etiska värderingar. I stället säger departementschefen att kritiken i vissa avseenden är alltför onyanserad. Som skäl för att inte själv analysera de etiska problemen anger statsrådet att dessa tidigare varit föremål för utredningar och att remissyttrandena över abortkommitténs förslag ägnat de etiska problemen stort utrymme. Men detta, herr talman, får givetvis inte tas till intäkt för att departementschefen underlåter att själv i propositionen redovisa skälen till att han nu överger den hittills för lagstiftarna grundläggande uppfattningen att respekten för livet måste upprätthållas. Man kan inte gömma sig bakom tidigare utredningar och bakom en remissopinion; man måste själv klargöra varför man har kommit fram till den här så radikalt ändrade inställningen. Men en sådan analys finns alltså inte redovisad. Det enda skäl som departementschefen anger för att frångå den här grundläggande principen är de sedan 1938 års lag genomfördes successivt vidgade möjligheterna för kvinnan att få abort. Denna liberalare praxis, menar departementschefen, skulle vara ett klart uttryck för de förskjutningar i det allmänna betraktelsesättet som ägt rum under tiden sedan 1938. Flera talare har tidigare kommenterat den här utvecklingen av praxis. Jag vill för egen del säga att det kanske inte är egendomligt att läkare som vid upprepade tillfällen försökt handla i överensstämmelse med lagens intentioner gång på gång finner sig bli desavuerade av den socialpsykiatriska nämnden och därefter ändrar praxis i enlighet med nämndens intentioner. Men det är inte ett uttryck för en allmänt ändrad uppfattning i frågan, utan det är snarare uttryck för den styrning i dessa avseenden som den socialpsykiatriska nämnden enligt min mening har utövat. Många anser — och jag tycker med fog — att nuvarande praxis fjärmat sig från lagstiftarnas intentioner på ett sätt som inte är acceptabelt. Man kan fråga sig om inte situationen hade varit annorlunda om den socialpsykiatriska nämnden till sig haft knuten en lagfaren domare med känsla för lagstiftningens innehåll. Nu har man över huvud taget inte haft någon lagfaren domare i nämnden. Det har från många håll framförts kritik över att propositionen har dröjt så länge. Jag förstår den kritiken. Dels tycker jag — det måste jag själv säga — att utredningen tog onödigt lång tid på sig, dels tycker jag att departementet har legat onödigt länge på det här förslaget. Samtidigt kan man konstatera att i den propositionsförteckning som vi fick i början av det här året fanns inte abortpropositionen över huvud taget aviserad. Inte heller i den reviderade propositionsförteckning som vi fick i början av mars fanns den omnämnd, trots att den senare efter bara ytterligare någon eller några veckor presenterades riksdagen. Det tycker jag är en nonchalans mot riksdagen. Det var beklämmande att höra socialutskottets ordförande här klargöra att man i utskottet hade tagit preliminär ställning till denna både komplicerade och omfattande fråga vid ett enda sammanträde. Kan det vara rimligt? Jag anklagar inte socialutskottet för den handläggningen — det vill jag betona —, men den är en konsekvens av att en proposition i ett så viktigt ärende kommer på riksdagens bord vid en tid då riksdagen är överhopad med många andra frågor som också är svåra. Men detta dröjsmål från regeringens sida tyder på att man i departementet har ansett att abortlagen är en ömtålig fråga, och det tyder egentligen på att departementschefen har varit rädd för opinionen. Dröjsmålet strider också mot en slutsats som departementschefen själv drar, nämligen att det skulle ha förekommit betydande förskjutningar och förändringar i den allmänna opinionen. Om så varit fallet, varför hade man då behövt vara så försiktig och så rädd, innan man lade fram förslaget? Varken förespråkarna för fri abort eller motståndarna till en sådan kan i och för sig bevisa opinionsläget. Av de många brev att döma som vi får i riksdagen är opinionen mot fri abort möjligen starkare än man kunde ha trott. Det är givet att man måste hysa respekt för oliktänkande. Jag opponerar mig mot socialutskottets ordförande, när han påstår att vi som kämpar mot förslaget gör det av partitaktiska skäl. Han sade också att majoriteten i utskottet handlat utan partitaktik. Jag vill framhålla att abortfrågan lämpar sig ovanligt litet för partitaktik. Det är en otroligt personlig fråga, som var och en avgör efter sin personliga bedömning. Socialdemokraterna har i en proposition föreslagit fri abort. Man får väl ta det som ett uttryck för att majoriteten inom det socialdemokratiska partiet ställer sig bakom en sådan uppfattning. Vi moderater har i en partimotion gått emot propositionen och hävdat nödvändigheten av ett rättsskydd för det ofödda barnet. Detta är ett uttryck för att majoriteten av moderaterna står bakom vårt förslag. Att säga att detta är partitaktik, herr talman, är något oerhört. Som jag ser det kan man inte förmena någon att anse att det ofödda barnet inte behöver ha något lagligt skydd. Men vad man kan kräva är att de som anser detta klart skall kunna redovisa skälen för sin uppfattning. Departementschefens enda kommentar är att den kritik remissinstanserna anfört beträffande frånvaron av synpunkter på de etiska värderna har varit obefogad. Ändå är det ett biologiskt faktum att ett foster redan från början har ett eget liv. Om det får utvecklas normalt blir det en människa. Det är alltså inte viabiliteten som grundar kravet på rättsskydd, utan rättsskydd krävs över huvud taget under hela havandeskapstiden. Om man noggrant studerar lagförslaget i propositionen, finner man att departementschefen inte ens ger det livsdugliga fostret ett rättsskydd i ordets egentliga mening. De straffbestämmelser som föreslås avser ju inte abortingreppet som sådant utan åtgärder som åsidosätter vissa administrativa föreskrifter. Departementschefen motiverar varför tiden är inne att avskaffa straffansvaret för kvinnan. Jag delar personligen den uppfattningen att man kan avstå från straffansvar för kvinnan, även om jag tycker att det är ett uttryck för kvinnans rättskapabilitet att säga att också kvinnan skall omfattas av straffansvar. Från praktisk synpunkt kan det emellertid tas bort. Men man underlåter att motivera varför rättsskyddet för fostret över huvud taget har tagits bort. Den diskussionen glömmer man. Man nöjer sig med att konstatera att man kan avstå från straffansvar för kvinnan. Därmed upphör diskussionerna om de straffrättsliga frågorna. Liksom tidigare talare tycker jag att det är uppseendeväckande att inte lagrådet hörts i en fråga av denna karaktär. Också här hade socialutskottets ordförande synpunkter. Han frågade: Vad är det som säger att en sociallagstiftning skall gå till lagrådet? Men, herr Karlsson i Huskvarna, det gäller ju ett förslag om att i brottsbalken ta bort så grundläggande bestämmelser som den som finns om fosterfördrivning. Kvar står nu endast bestämmelserna om straff för barnamord. Men beträffande den som förgriper sig på ett foster i ett senare stadium av havandeskapet innan födsloarbetet har börjat kommer inte några bestämmelser att finnas i brottsbalken. Abortlagens bestämmelser avser, som jag tidigare sade, brott mot administrativa föreskrifter. Det kunde väl ha funnits anledning tro att lagrådet haft synpunkter på dessa frågor. I varje fall skulle jag personligen ha känt det som ett mycket starkt stöd att ha fått höra lagrådets uppfattning beträffande dessa grundläggande straffsrättsliga frågor. Herr Karlsson i Huskvarna sade att mänskliga handlingar inte kan regleras i lag, utan dem måste var och en själv få bestämma över. Herr Karlsson i Huskvarna, är det en mänsklig handling att ta livet av ett ofött barn? Det av socialdemokratin präglade samhället kännetecknas, som vi alla vet, av en mängd nya lagregler som alla inskränker människans rörelsefrihet och som fått till följd en mängd nya straffbestämmelser. Inte minst under herr justitieministerns ämbetstid har riksdagen presenterats åtskilliga lagförslag, som alla innebär nya straffbestämmelser. Men i det här fallet strävar man tydligen i stället efter full frihet för människorna att ta avgörandet över ett spirande liv i egen hand. Är inte detta en motsägelse? Sedan skulle man kanske också behöva ställa frågan: Finns det behov av en ny abortlag? Ja, jag tycker att 1938 års lag behöver moderniseras. Det är rätt, som det har sagts förut, att det finns vissa brister i den, det är en ojämn lagtillämpning, och det är ett utdraget utredningsförfarande — låt vara att de bristerna med hänsyn till den praxis som har utvecklats under senare år och med hänsyn till den ökade snabbheten i förfarandet inte längre är så betydande. Det största felet med lagen är, kanske man kan säga, att den inte tillämpas. Lagstiftare bör eftersträva logik, men som jag ser det finns det ingen logisk lösning på abortfrågan som känns invändningsfri. Det är ju två motstridiga intressen. Det är en intressekollision, där man å ena sidan måste hävda, som jag ser det, ett principiellt förbud mot abort till skydd för det ofödda barnet, å andra sidan angelägenheten av att fram hålla att en kvinna, som befinner sig i en sådan situation att det måste anses oskäligt betungande att hon skall bära fram sitt barn, bör ha rätt till abort. Det är det dilemma som vi ställs inför, och därför menar jag att det inte finns någon logisk lösning på abortfrågan. En logisk lösning skulle antingen innebära en helt fri abort eller ett totalförbud. Här måste det emellertid ske en avvägning. Bortser man från detta dilemma och säger att vi skall ha en helt fri abort, då har man tagit ett utomordentligt stort steg. Vi vet att den praxis som har utvecklats på vissa håll i vårt land, i synnerhet i storstäderna, innebär att man använder abort som ett försenat födelsekontrollmedel. Skolläkarna vitsordar att skolungdomar helt enkelt inte bryr sig om att använda preventivmedel, för de vet ju att de kan få abort i fall de kommer i en icke önskad graviditet. Jag vill fråga herr justitieministern: Är detta en lycklig utveckling? Är detta att abort skall vara en nödlösning? Och hur vill man, i det lagförslag som vi nu har att ta ställning till, komma till rätta med sådana missförhållanden? Jag tycker, herr talman, att framtidsperspektivet i den här frågan egentligen är det mest oroande. För närvarande tror jag att den första fråga de kvinnor ställer sig som hamnar i en oönskad graviditet är denna: Hur skall jag kunna klara upp den här situationen? När aborten blir den enskildes ensak och presumtionen inte längre är för att man skall föda sitt barn, är det då inte risk för att man slutar att fråga sig hur man skall klara upp situationen och i stället bara beställer tid för en abortoperation? Risken är alltså stor att abort allt mindre kommer att betraktas som en nödlösning och alltmer som ett av flera födelsekontrollerande medel. Departementschefen önskar inte en sådan utveckling, det tror jag inte, och det står också i propositionen. Men hur man skall undvika en sådan utveckling är en fråga som vi inte får något svar på. Den kraftiga ökning av antalet aborter som följt i spåren på en liberal praxis talar ju sitt tydliga språk. Det är en viktig skillnad, som jag ser det, mellan en i princip fri abort och ett principiellt förbud mot abort, och den skillnaden är att om man bibehåller det principiella förbudet så har samhället fortfarande skyldighet att i sitt handlande på olika områden arbeta med den utgångspunkten att abort i princip är förbjuden. Det gäller sexualundervisningen i skolan. Det gäller abortrådgivningen och familjerådgivningen. Och det gäller familjepolitiken i stort — jag delar herr Svenssons i Kungälv uppfattning att den lämnar mycket övrigt att önska för dagens barnfamiljer. Det gäller preventivmedel. Det gäller samhällets åtgärder över huvud taget, som bör inriktas på att skydda och bevara liv. Det enda sättet som man egentligen anger för att komma till rätta med dessa problem är ökad information. Man utgår tydligen ifrån att bara människor vet det rätta så gör de det rätta. Information är bra, men självklart är information inte enda svaret när det gäller dessa problem. Ett argument som ofta används i debatten är att ett barn skall ha rätt att vara välkommet. Men, herr talman, som jag ser det är inte livet så statiskt att det som i dag är ovälkommet kommer att förbli ovälkommet också allt framgent, eller att det som är välkommet i dag också kommer att kännas välkommet hela tiden. Livet förändras. Därför är det mycket farligt att ta framtiden i egna händer och säga att eftersom jag just nu tycker att det är besvärligt kommer det att så förbli. Man säger också att ett barn skall ha rätt att växa upp i en harmonisk och lycklig miljö. Det är en målsättning som vi gärna ansluter oss till. Men jag skulle vilja fråga dem som påstår detta: Menar man att när barn riskerar att födas i olämpliga miljöer men kvinnorna ändå vill föda sina barn så skall man tvinga dem att inte föda barnen? Om man skall upprätthålla den här målsättningen att barn skall födas i harmoniska och lyckliga miljöer, skulle man strängt taget ställa krav på att de som lever i olämpliga miljöer inte skall få föda barn. Det vill ju ingen föreslå. Till slut, herr talman! Lagförslaget har angetts som ett steg på vägen till ökad jämlikhet för kvinnan. Jag anser fortfarande i enlighet med den reservation som jag avgav i abortutredningen att en fri abort, där kvinnan ensam bestämmer, egentligen är ett stort steg bort från målsättningen om ett ökat medansvar från mannens sida när det gäller hem och barn. Ingen kan tro att då kvinnan ensam, kanske mot mannens vilja, bestämt att hon vill föda ett barn, han skulle känna samma medansvar i sin fostraruppgift när han vet att han inte har haft något att säga till om. Kommer det på sikt att anses rimligt att mannen betalar underhållsbidrag till ett barn som han inte ansett skulle födas? Hur blir det med de arvsrättsliga anspråken? De har över huvud taget inte ansetts motivera någon utredning. Det är enkelt, herr talman, för både lagstiftare, gynekologer, anhöriga och andra att lägga över ansvaret i abortärenden på kvinnan och på kvinnan ensam. Men om det är till hjälp för kvinnan kan verkligen diskuteras. Många situationer kan väl tänkas då kvinnan kommer att ångra att hon genomgått abort. Troligen känns det bättre för henne att i en sådan situation veta att hon ändå inte var ensam om att fatta det här beslutet utan att t.ex. gynekologen stödde hennes uppfattning. Den svaga länken i majoritetens förslag är ju de situationer där kvinnan egentligen vill föda sitt barn men där hon blir pressad av anhöriga att begära abort. Ingen skall få mig att tro att en i princip fri abortlagstiftning kan ge henne något stöd när hon egentligen skulle vilja föda sitt barn. Är det inte ologiskt att samtidigt som den sociala välfärden har ökat, samtidigt som utbildningsnivån i landet har stigit, samtidigt som kvinnorna har fått ökade möjligheter att tillvarata sina egna intressen, samtidigt som preventivmetoderna har förbättrats, skulle vi ha behov av en fri abort. Snarare skulle man väl tro att dessa omständigheter tillsammantagna logiskt borde leda fram till kravet på en strängare abortlagstiftning än på fri abort. Detta lagförslag om fri abort är strängt taget ett underbetyg åt den socialdemokratiska socialpolitiken ifall samhället skulle vara så dåligt. Allra sist skulle jag som ett konstaterande vilja säga att politik är ju inte enbart en fråga om ekonomisk välfärd. Politik är också i mycket stor utsträckning en fråga om normbildning. Samhället må vara ett aldrig så väl utvecklat välfärdssamhälle — om lagstiftarna inte har känsla för normbildningens betydelse får vi ett normlöst samhälle, och det är ett dåligt samhälle, hur väl utbyggd den sociala välfärden än är. Hur abortlagstiftningen utformas kommer att ha en grundläggande betydelse för normbildningen i den viktiga frågan om respekten för livet. Jag vill med det anförda, herr talman, instämma i de yrkanden som fru Troedsson tidigare framställt.

Herr talman! Fru Kristensson talade om att socialutskottet skulle ha avgjort detta ärende efter ett enda sammanträde. Det är fel. Vi fattade ett preliminärt beslut vid ett sammanträde, och vi höll sedan två sammanträden för att justera och ta slutlig ställning till förslaget. Detta är fakta. Vidare säger fru Kristensson att lagrådet borde ha hörts. Vad är det, fru Kristensson, som gör det nödvändigt att lagrådet hörs när man avkriminaliserar abortlagen? Jag kan inte se att det finns något som helst skäl att gå till lagrådet för att lyssna till vilken ståndpunkt det kan inta. Lagrådet består ju av människor som fru Kristensson och jag. De är visserligen höga jurister, men det saknas inte sådana vare sig i justitiedepartementet eller i socialutskottet, och därför har den juridiska aspekten verkligen blivit tillgodosedd i detta sammanhang. Jag fann det vara ett mycket egendomligt resonemang när justitieutskottets ordförande sade: Är det en mänsklig handling att ta livet av ett ofött barn? Hon knöt då an till mitt huvudinlägg, där jag framhöll att lagen reglerar förhållandena men att man personligen måste ta ansvaret. Är det rimligt att föra ned diskussionen på en sådan nivå, fru Kristensson? Det är demagogi av första klass som fru Kristensson här uppvisar. Jag beklagar verkligen att man försöker att förvränga ett anförande på det sätt som fru Kristensson här gjorde. Fru Kristensson hade vidare smaken att säga att det är ett dåligt betyg för den socialdemokratiska socialpolitiken att aborter måste förekomma. Jag vill med anledning härav bara påpeka att det, om moderaternas politik hade blivit genomförd i vårt land, verkligen skulle — med det resonemang som fru Kristensson för — finnas betydande risk för en kraftigt ökad mängd av aborter. Men det är väl i stället så att vi i vårt land har klarat abortfrågan bättre än på många andra håll just på grund av den socialpolitik som förts. Fru Kristensson talar vidare om de ofödda barnens rättsskydd. Men, fru Kristensson, med nuvarande lagstiftning utförs 26 000 aborter årligen. Vad säger fru Kristensson om detta?
Herr talman! I mina synpunkter på socialutskottets handläggning av frågan citerade jag bara det som socialutskottets ordförande sade, nämligen att man hade fattat preliminärt beslut efter endast ett sammanträde, och det var tydligen riktigt. Vad beträffar frågan om att höra lagrådet hävdar jag fortfarande att när det gäller en lagstiftning i så grundläggande angelägenheter för samhället så borde det ha varit självklart att lagrådet hade hörts. Jag påstår inte annat än att departementet och utskottskansliet har mycket framträdande jurister, men om man i andra sammanhang anser att man skall höra lagrådet i svåra lagtekniska frågor, måste man väl också i detta sammanhang kunna hävda denna möjlighet. Annars kunde ju lagrådet helt slopas, och vi kunde nöja oss med de höga jurister som finns i departement och utskott. Jag är ledsen om herr Karlsson i Huskvarna uppfattar mitt inlägg som demagogi. Jag anser att man över huvud taget — och inte minst i den här frågan — bör undvika att vara demagogisk. Därför citerade jag bara vad herr Karlsson själv sade, nämligen att mänskliga handlingar inte kan regleras i lag. Vad betyder det annat än att herr Karlsson menar att det i den här grundläggande frågan om respekten för det ofödda barnets liv rör sig om en sådan mänsklig handling som var och en får bedöma själv? Det är där vi har olika uppfattningar, men jag kallar inte herr Karlssons ståndpunkt demagogisk, lika litet som jag anser att min egen är det. Antalet aborter är — som jag också sade — en konsekvens av den liberala tillämpning av abortlagstiftningen som har förekommit under senare år och som i alltför hög grad har fjärmats från lagstiftarnas intentioner. Jag anser att abortpraxis gått för långt. Man skall inte medge abort som ett födelsekontrollmedel — för att ta det yttersta exemplet — utan det skall finnas verkliga skäl för att ett havandeskap skall avbrytas.
Herr talman! Nu säger fru Kristensson själv att lagrådet inte nödvändigtvis behöver höras, och det är vad jag har hävdat. Hon menar att man bör göra det när det gäller svåra lagstiftningsfrågor, men jag kan inte inse att det skulle vara en svår lagstiftningsfråga att man tar bort en del av den lag som nu gäller. Det kan omöjligen vara någon så svår sak att man fördenskull nödvändigtvis skall skicka ärendet till lagrådet. När fru Kristensson citerade vad jag sade i mitt huvudinlägg gjorde hon sig skyldig till en ren förvrängning; om det var medvetet eller omedvetet undandrar sig mitt bedömande. I sitt första anförande tog fru Kristensson dessutom upp frågan om partipolitik. Jag har sagt att jag beklagar att man har försökt driva partipolitik i det här sammanhanget, och på en direkt fråga av centerpartisten herr Andreasson i Östra Ljungby har jag svarat att de som drivit partipolitik här är moderata samlingspartiet. Och lagen från 1938, fru Kristensson, den har överlevt sig själv.
Herr talman! Jag hävdar fortfarande att lagförslaget borde ha underställts lagrådet, men herr Karlsson i Huskvarna och jag har väl olika uppfattningar om huruvida det här är en svår lagstiftningsfråga eller inte. För herr Karlsson är det enbart en social fråga, som inte har den valören att den borde skickas till lagrådet, och då konstaterar jag att vi på den punkten har olika meningar. Jag tycker för min del att det finns straffrättsliga problem som inte är tillräckligt utredda — t.ex. frågan om anstiftansoch medverkansregler, för att ta en detalj. Många andra saker skulle man också ha velat höra lagrådet om. Men vi har alltså olika värderingar, och det är väl det som gör att vi drar olika slutsatser. Jag är verkligen ledsen över att herr Karlsson i Huskvarna upprepar sitt påstående att moderata samlingspartiet skulle ägna sig åt partitaktik i den här frågan. Är det partitaktik av moderata samlingspartiet när vi i vår partimotion ger uttryck för vad majoriteten av oss anser? Är det mer partitaktiskt än när den socialdemokratiska regeringen i en proposition ger uttryck för vad majoriteten inom det socialdemokratiska partiet anser?

Herr talman! I debatten här i dag, liksom i den allmänna abortdebatten, går meningarna starkt isär, och vi verkar stå långt ifrån varandra. Ändå är vi på två väsentliga punkter helt eniga. Vi vill genom olika insatser verka för att kvinnorna inte skall belastas med aborter, och vi vill att när aborter ändå måste ske skall de utföras så tidigt som möjligt och med den för kvinnan mest skonsamma metoden. Men vad är det då som skiljer oss åt? Jo, det är vilka medel och metoder som vi skall använda. Det handlar, skulle jag vilja säga, om hela vår inställning till medmänniskor, om människors förtroende för varandra, om förbud och förmyndaranda. Det handlar om ropande på samhället, som skall fatta beslut i stället för den enskilda människan. Vi har i dag en gammal lag att besluta efter i dessa frågor, och jag håller med dem som har sagt att den har överlevt sig själv och att det är mycket angeläget att vi får en ny lag. Vi har en lag som är diffus på vissa punkter, t.ex. med sin indikation ”förutsedd svaghet”. Men den ger den möjlighet som utnyttjas i dag, nämligen att bifalla de flesta ansökningarna om beslutsfattarna så önskar. Under senare år har ju antalet ansökningar och utförda operationer ökat, och vi kan också nu med bestämdhet säga att antalet illegala aborter är mycket litet här i landet. Och ingen vill väl bestrida att det är en riktig utveckling att de illegala aborterna försvinner. De som angriper socialpsykiatriska nämnden inom socialstyrelsen för att den tillämpar en så liberal praxis, glömmer att samtidigt redovisa detta som jag har sagt om de få illegala aborterna. Men de underlåter också att redovisa siffror från länder där det råder abortförbud, t.ex. Frankrike, där man procentuellt ligger mycket över Sveriges sammanlagda abortsiffror. Alla som talar om förbud eller hårdare lag måste vara medvetna om att vi med strängare lagstiftning inte minskar antalet aborter; vi flyttar aborterna från sjukvårdsinrättningarna till de illegala abortörerna. Jag tycker inte att beslutsfattarna — riksdagsmännen — får vara så cyniska i denna för den enskilde så svåra fråga att de ens frestas att resonera på det sättet att det vi inte vet om, det lider vi inte av. Vi skall tänka på hur andra kommer att lida, nämligen tusentals kvinnor. Jag vill starkt understryka att det för den enskilda människan är en mycket svår sak att finna sig nödsakad att söka abort och underkasta sig en operation. Men jag tvekar inte heller när jag säger att det för samhället inte är ett så särskilt stort problem. Samhället måste emellertid mer än nu ställa upp med resurser, med förebyggande åtgärder, med rådgivning, med fler familje politiska åtgärder, med en arbetsmarknad som är anpassad till — och som tar hänsyn till — barn och föräldrar. Det är detta som behövs och inte förbud och pekpinnar. Det behövs också förtroende och hänsyn till medmänniskor. Vi måste mer än nu tro att människor själva är kapabla att inse sin situation och även fatta beslut. Vi måste också inse att sedan den enskilda kvinnan har fattat det svåra beslutet att eventuellt söka abort, är den bästa hjälp vi kan ge i den situationen att ställa våra sjukvårdsresurser till förfogande. Men kom ihåg, ärade kammarledamöter, att ingen kvinna egentligen vill ”få” abort. Alla vill slippa att undergå en abortoperation, men ändå är det många i dag som anser sig nödsakade att välja denna utväg. Den proposition som vi nu behandlar innebär en klart bättre lagstiftning än den nuvarande. Den stora förbättringen är att man tar bort förbudet så till vida att vi inte skall straffa kvinnan i fortsättningen. Men vad jag också betraktar som en klar förbättring är att vi kommer ifrån långa utredningar. Här har man emellertid — tyvärr, sett från min utgångspunkt — satt en gräns vid tolv veckor. Jag har svårt att finna anledningen till det. Om vi läser utredningar om aborter — och jag har läst många sådana — förstår vi att det är just dessa förhör som uppfattas som så kränkande.

Jag har hört många riksdagsmän säga att eftersom alla vill att abortoperationerna skall ske så tidigt som möjligt måste det vara mest skonsamt för kvinnan att vi sätter den här låga tidsgränsen. Jag skall villigt medge att när en så stor procent av operationerna i dag utförs tidigt, så går det utmärkt för de flesta. Det går utmärkt för de psykiskt starka, för dem som har framåtanda och en bestämd vilja. Men vi glömmer de ambivalenta, de obeslutsamma, de svagare som vi ytterligare kommer att belasta genom att fordra en utredning när det är fråga om tolv veckor. För undvikande av missförstånd vill jag emellertid säga att helt naturligt skall alla som vill ha ett kuratorssamtal också få det, och även andra samtal, om de önskar sådana. Men detta bör inte vara något påtvingat. Till dem som säger att vi skall ha en skärpning i lagen när det gäller abort efter tolfte veckan vill jag faktiskt ställa frågan: Har ni egentligen tänkt igenom det här? Vet ni egentligen vad det är för skäl som gör att kvinnor ibland kommer sent? Skälen är flera. Vi har t.ex. de unga flickorna som inte förstår att de är gravida, de som inte vågar tala om det hemma — sådant förekommer fortfarande —, de som förtränger det hela. Vi har de äldre kvinnorna som tror att förmågan att få barn har upphört. Vi har de kvinnor som äter ppiller men som någon dag kanske glömmer bort det — alla är inte så rationella. Vi har också spiralfallen. Så finns det, som sagts tidigare av fröken Andersson m.fl., ytterligare ett skäl att inte skärpa bestämmelserna efter tolfte veckan, nämligen att beslutet enligt vad utskottet skriver skall ske efter moget övervägande från kvinnans sida. Låt då de kvinnor som önskar betänketid få en sådan! I 18 i den föreslagna abortlagen står det: ”Begär kvinna att hennes havandeskap skall avbrytas och kan åtgärden ske före utgången av havandeskapets tolfte vecka, får abort utföras — — —.” Jag upprepar att det står ”får utföras” — det är alltså inte förbjudet. Men hur skall vi veta, när vi antagit lagförslaget, att detta blir utfört? Det gäller ju, om man vill spetsa till saken litet, bara ett tillstånd för läkare. Och om sjukvårdshuvudmannen inte ställer resurser till förfogande eller om läkare anser att det inte finns resurser för en operation, hur blir det då? Kvinnan har trots allt tal om fri abort ej tillförsäkrats någon rätt till sådan. Jag kan berätta att i dag begär man från klinikerna, när en graviditet är t.ex. i sextonde veckan, ett 24-veckorstillstånd på grund av att man inte hinner operera tidigare. Hur går det då med de föreslagna 12 och 18-veckorsgränserna? Jag beklagar att man inte i lagen har skrivit in rätten till abort, men jag tycker ändå att det är utmärkt att utskottet har stramat upp det hela litet och säger att utskottet förutsätter att resurser ställs till förfogande. Jag vill tillägga att den saken måste följas upp noga, så att man ser om det är till fyllest och hur det kommer att verka. Är det inte till fyllest måste vi skriva in rätten i lagen. Jag har också varit orolig över att propositionen var så löslig när det gäller själva ansökningsförfarandet. Det är nödvändigt att bygga upp ett sådant system för ansökningarna att alla kvinnor först träffar en kurator — observera inte för utredningen men för den första kontakten. Jag tror inte att gynekologerna klarar av den saken. Deras erfarenhet är inte särskilt stor. Jag vet också att de själva är oroade. Men utskottet har också här gjort förbättringar, och jag utgår från att detta med den första kontakten kommer att rättas till i tillämpningsföreskrifter. Även om jag tycker att den nya lagen har en del brister är jag glad över att vi äntligen har fått ett lagförslag. Det är ett steg mot större tillit till den enskilda människan. Jag förstår att det synsättet kan vara svårt för många. Man fastnar så lätt i uppfattningen att samhället förstår bäst vad som är viktigt och riktigt. Men efter att i sex år ha representerat samhället gentemot de abortsökande säger jag med stor övertygelse att samhället förstår inte detta bäst. Jag har mer och mer blivit övertygad om — trots att jag har haft god vilja när jag arbetat med dessa frågor — att jag inte är särskilt skickad att fatta beslut. Det är den kvinna det gäller som är bäst skickad för det. Vad samhället skall göra är, som jag sade förut, att stödja och ge vägledning. Här har det i dag talats mycket till försvar för fostret. Då vill jag säga att för mig är kvinnan själv alltid den bästa försvararen för fostret. Samhället kan genom olika åtgärder bli en betydligt bättre försvarare för fostret än det är i dag. Men dit kan samhället inte nå genom lagar och förbud. De är bara något som beslutsfattare kan döva sitt dåliga samvete med. Likaså har det här i debatten hänvisats mycket till kristna grupper och till de uttalanden som gjorts av dem. Jag har stor respekt för deras principiella inställning, men jag måste ändå göra det konstaterandet att man ju inte kan märka någon avvikande inställning när man läser ansökningarna. Fru Troedsson och fru Kristensson talade om mannen i abortsituationen. Naturligtvis är det två människor som har intresse i en graviditet, och de intressena kan vara likvärdiga. Men, fru Kristensson, i de flesta fall som jag har läst är intressena och önskemålen lika hos mannen och kvinnan. Förekommer olika åsikter är det i regel mannen som mer än kvinnan önskar ett avbrytande av havandeskapet. Under de år som jag haft anledning syssla med denna problematik har jag mycket sällan kunnat läsa i ansökningshandlingarna att kvinnan har sökt abort om mannen verkligen ställt upp. När så inte skett kan man förmoda att det förekommit störningar i förhållandet dem emellan. Ja, jag kan gå så långt att jag säger att intressena för man och kvinna kan löpa jämsides ett ganska långt stycke, men om de sedan blir motstridiga måste det ändå vara kvinnan som har avgörandet. Fru Kristensson kritiserade att praxis genom socialpsykiatriska nämndens arbete har blivit ändrat. Jag vill då säga att när man har en sådan tänjbar indikation som ”förutsedd svaghet” så ges den möjligheten. Fru Kristensson sade också att vi har ”kört över” läkare. Jag trodde faktiskt att meningen var att den centrala nämnden skulle fungera som rikslikare. Då är det nämligen ofrånkomligt att vi ibland har annan åsikt än utredarna. Men jag kan också försäkra att det inte förekommer så särskilt ofta. Herr talman! Även om det tog lång tid innan vi fick förslag till ny abortlag och även om jag vill sätta en del frågetecken i kanten vid förslaget, är jag glad att det nu framlagts och att riksdagen i dag kommer att fatta beslut om en ny lag.
Herr talman! Bara några ord i all korthet till fru Olsson i Hölö. Jag har också den uppfattningen att abort inte blir aktuell i de fall då mannen ställer upp till stöd för kvinnan. Det är därför jag menar att det är viktigt att man utformar bestämmelserna så att männen känner ett medansvar i dessa frågor. I och med att de gör det kommer allt färre kvinnor att känna sig så ensamma i en svår situation att enda alternativet är abort. Jag menar att logiken bjuder att man även i lagen tar in mannen i bilden — för att visa att han har ett medansvar. I de fall då det visar sig — på den punkten delar jag givetvis fru Olssons uppfattning — att mannen och kvinnan har olika mening i denna fråga, är det självklart att kvinnan skall ha sista ordet av dem båda — alltså bortsett från samhället — och få avgöra om hon skall underkasta sig abortoperation eller om hon skall föda barnet. Men för att man skall få en utveckling mot ökad jämlikhet tror jag att det är mycket viktigt att mannen tas med i bilden och får känna att samhället menar att han har ett medansvar. När det gäller socialpsykiatriska nämnden är det självklart att jag delar uppfattningen att den skall vara en rikslikare. Men, fru Olsson i Hölö, den skall icke vara en rikslikare som fjärmar praxis så oerhört från de intentioner lagstiftaren hade — det är det som är felet.
Herr talman! Jag tror att det här fungerar bra mellan två människor utan att man skriver in det i lagen. Förhållandet dem emellan måste vara stört om de inte talar igenom den här saken tillsammans innan kvinnan går att söka aborten. Jag tror därför inte att vi i lagen behöver skriva in att det skall förekomma ett samråd dem emellan eller att samhället behöver se till att ett samråd kommer till stånd. Angående den socialpsykiatriska nämnden vill jag säga att vi alla är medvetna om att det har uppstått en annan tillämpning av lagen. Men när man har en sådan indikation som ”förutsedd svaghet” kan den som har en liberal inställning vid tillämpandet av lagen plocka in de allra flesta ansökningar under den indikationen. Om det inte var riksdagsmännens avsikt när lagen stiftades vet inte jag. Men vi har helt naturligt inte funnit att vi går utanför lagen — detta är en mycket diffus indikation.
Herr talman! Om lagstiftningen klart anger att det är kvinnan och kvinnan ensam som har beslutanderätten, fru Olsson i Hölö, kan det väl inte stimulera männen till att känna ett medansvar. Det är givet att man i praktiken i många fall samråder om hur man skall ha det, men lagstiftarna måste ju också vilja någonting i detta sammanhang, och det anser jag att man i det framlagda lagförslaget har försummat att uttala. Och detta är en mycket viktig sak när det gäller jämlikhetsfrågorna. Jag håller med fru Olsson i Hölö om att indikationen ”förutsedd svaghet” är diffus och att det finns stort spelrum för tolkningar av den. Men när man tolkar den så vitt att man anser att ett abortingrepp måste företas för att planerna för en semesterresa annars rubbas eller för att man inte brydde sig om att använda preventivmedel tycker jag faktiskt att man har fjärmat sig ganska långt från begreppet ”förutsedd svaghet”.
Herr talman! Jag trodde faktiskt inte att fru Kristensson skulle ta till argumentet om semesterresan; många gör det, men jag trodde som sagt inte att fru Kristensson skulle göra det. Vi som läser utredningar och fattar beslut har ännu inte träffat på något sådant fall.

Herr talman! Den fråga vi nu behandlar har sedan länge varit föremål för en mycket engagerad debatt. Sällan har man fått så många brev och andra opinionsyttringar som inför ställningstagandet i abortfrågan. Ändå är det inte så mycket som skiljer mellan de uppfattningar som redovisas i utskottsbetänkandet. Alla anser nämligen abort som en nödlösning. Alla vill minska antalet abortsituationer. Alla accepterar abort i vissa fall. Avgörande för min inställning till abortfrågan är från vilken tidpunkt fostret skall betraktas som enskild individ. Några hävdar att det mänskliga livet inträder vid konceptionen. Andra — dit hör jag — anser att det inträder när fostret kan klara sig självt utan fysisk förening med modern. Om jag hade anslutit mig till den förstnämnda uppfattningen skulle jag ha gått mycket längre i restriktivitet än reservanterna vill göra. Reservanterna i utskottet medger att abort får ske under vissa förhållanden. Detta tycker jag är en märklig uppfattning om man anser att fostrets liv bör respekteras på samma sätt som en människas. Har man ett sådant betraktelsesätt och erkänner det ofödda livets okränkbarhet borde knappast något motiv vara tillräckligt starkt för att tillåta ett abortingrepp. Något förslag om totalförbud mot abort föreligger inte. Hur långt man skall gå i fråga om restriktivitet beträffande lagens tillämpning är mer en nyansfråga än en principfråga. Alternativet i dag till regeringens av utskottsmajoriteten tillstyrkta förslag är den nuvarande lagen. Genom den praxis som utvecklats innebär den att vi i praktiken har en i det närmaste fri abort. Det är mycket sällsynt att en abortansökan avslås, men innan abort beviljas sker ofta en mycket omständlig handläggningsprocedur. Detta måste verka mycket påfrestande för den abortsökande kvinnan. Ofta leder denna omständliga procedur till en alltför lång tidsutdräkt. Detta är i hög grad otillfredsställande, givetvis framför allt för kvinnan men också för läkare och annan sjukvårdspersonal, som utför behandlingen. Jag ser inte någon större principiell skillnad mellan regeringens proposition och praxis enligt nu gällande lagstiftning. Numera är aborterna fria i praktiken, eftersom så gott som alla ansökningar bifalles. Den lagstiftning som regeringen föreslår och utskottsmajoriteten tillstyrker är i långa stycken en kodifiering av gällande praxis. Men regeringsförslaget innehåller dessutom många väsentliga förbättringar. En sådan är gränsdragningen med i princip fri abort t.o.m. tolfte veckan och mycket sträng restriktivitet efter adertonde veckan. Emellertid måste man konstatera att abort alltid är en nödlösning. Det är viktigt att aborterna kan begränsas så långt som möjligt. Därför är vi några ledamöter tillhörande broderskapsrörelsen som motionerat och tryckt på betydelsen av att den abortsökande får information om rätten till rådgivning och samhällets stöd. Samhället bör också ge sådant stöd i fråga om personella, ekonomiska och sociala åtgärder att problem av det slaget inte behöver indikera abort. Vi anser också att det är viktigt att en underårig abortsökande ägnas särskild omsorg. Ytterligare en viktig sak understryker vi i motionen, nämligen att sjukvårdspersonal som av moraliska eller religiösa skäl inte önskar medverka vid abortoperation inte skall kunna tvingas till detta. Vi motionärer är mycket tillfredsställda med att utskottet tillgodosett motionens uttalanden på de anförda punkterna. Vi utgår också från att stödet till ungdomsoch kvinnoorganisationer för informationsverksam het kommer att öka och att den krets som skall kunna erhålla medel ur detta anslag vidgas till att omfatta även andra folkrörelser. Jag noterar slutligen att uppfattningar och värderingar i abortfrågan inte följer några politiska eller religiösa grupperingar. Uppfattningarna skär rakt igenom alla grupper. Jag hyser respekt för dem som har en annan uppfattning än den jag själv ansluter mig till. Den lidelsefulla debatt som har förts utanför riksdagen och som ibland fått uttryck som man måste ta bestämt avstånd från hoppas jag efter det att den nya lagen antagits inte skall skapa motsättningar och åstadkomma splittring bland de folkrörelser som i hög grad bär upp vårt demokratiska samhälle. Herr talman! Jag ansluter mig till utskottets förslag.

Herr talman! Riksdagen står i dag beredd att fatta beslut i en viktig social fråga — i abortfrågan. Bakom oss ligger ett långvarigt utredningsarbete och en lika långvarig allmän debatt om en reformering av 1938 års abortlag. Debatten har spänt — och spänner också i dag här i riksdagen — över vida fält. Aborterna diskuteras från etiska, humanitära, medicinska och sociala synpunkter. Kanske hade frågan vunnit på att också diskuteras i ett historiskt perspektiv. Abortfrågan har sprängt nationer och partier mitt itu. Det är därför med tillfredsställelse jag konstaterar att vi här i Sverige har kunnat föra en i stort sett lugn och sansad debatt i ämnet — en karakteristik som i lika mån gäller riksdagsdebatten i dag. Det är en styrka i vår demokrati att även frågor av denna art kan diskuteras under ömsesidig förståelse och respekt för skälen på den andra sidan. Men jag tror också att den sakliga debatt som det visat sig möjligt att i dag föra är ett tecken på att frågan nu är mogen för en lösning i den riktning som propositionen anvisar. Under debatten mellan utskottets ledamöter har propositionsförslagen utförligt redovisats. Jag skall därför inte gå in på någon ytterligare redogörelse. Jag förbigår också en rad detaljfrågor som har tagits upp av andra talare och som säkert kommer att få sin belysning även i fortsättningen. I mitt inlägg skall jag begränsa mig till att ta upp vissa principiella synpunkter på abortfrågan med anledning av de invändningar som i riksdagen har förts fram mot propositionen. I olika motioner och i reservationer till utskottets betänkande har yrkats avslag på propositionen med ett stort antal motiveringar. Till en del innebär avslagsyrkandena — inte i någon reservation men i vissa motioner — om de bifalls närmast att vi skulle bli stående på den gamla lagens ståndpunkt. Som motiv anförs i första hand etiska skäl. Även om man kan respektera en sådan ståndpunkt, som i och för sig är konsekvent, har jag inte lyckats frigöra mig från en känsla av att dessa motionärer gjort saken alltför lätt för sig. När jag säger att man gör saken alltför lätt för sig menar jag att man skjuter undan nödvändigheten att ta ställning till den sociala verkligheten. I den mån man önskar en återgång till den tillämpning som ursprungligen avsågs med 1938 års lagstiftning frånsäger man sig allt ansvar för lösningen av de svåra mänskliga och sociala problem som en oönskad graviditet innebär för kvinnan. Undersökningar som har gjorts i Sverige och utomlands tyder på att det totala antalet aborter är något så när konstant men att antalet illegala aborter minskar när de legala ökar. Valet står — som sagts förut här i dag men som förtjänar att upprepas — inte mellan abort och födelse utan mellan illegal abort och legal abort. Vi har tillämpat förbud och straff tidigare i det här landet. Så var fallet innan 1938 års lag trädde i kraft. Vi vet resultatet. Antalet illegala aborter beräknades då inte understiga 10 000 årligen — någon maximisiffra kunde inte anges — och abortfrekvensen antogs vara stigande. Vi vet också vad en illegal abort innebär för den kvinna som ser sig tvungen att tillgripa en sådan nödfallsutväg. Som framhölls i 1938 års lagstiftningsärende med förde den illegala aborten att kvinnan i många fall drabbades av mer eller mindre svåra sjukdomar, av fysisk eller psykisk invaliditet eller av döden. I den mån förbud och straff avskräckte — vem kan säga hur många av de barn som föddes som inte var välkomna? Aborter kan sålunda inte verksamt förebyggas genom förbud utan endast — det vill jag särskilt säga till fru Kristensson — genom att man ökar kunskapen om och möjligheterna att utnyttja preventivmedel och genom att samhället skapar sådana förhållanden att barn är välkomna. Internationella jämförelser visar att ett utbrett bruk av preventivmedel också leder till det relativt sett lägsta antalet aborter. Det är i medvetande om detta förhållande som regeringen i propositionen föreslår bl.a. ökade insatser för preventivmedelsrådgivning. Jag skall emellertid inte ytterligare gå in på den frågan. Socialministern kommer i det följande att närmare behandla den delen av propositionen. Avslagsyrkandet i reservationen av herr Svensson i Kungälv och herr Andreasson i Östra Ljungby bygger bl.a. på att abortlagstiftningen skall göra en avvägning mellan moderns rätt och fostrets. Jag tror att reservanterna i viss mån har misstolkat propositionen. Vi har ingalunda varit omedvetna om den etiska konflikt som abortsituationen inrymmer. Vi har emellertid trott att den är olöslig, ett förhållande som likväl inte befriar oss från skyldigheten att söka en politisk lösning. Vi har alltså inte stannat vid att konstatera att frågan etiskt är olöslig, utan ansett att vi bör lägga fram en på en verklighetssyn byggd lösning av den sociala konflikt som abortsituationen också innebär. Även reservanternas strävan har varit att åstadkomma en sådan lösning. Medan reservanterna är klara i sitt avståndstagande från propositionen ger deras yrkande däremot inte tillräcklig ledning för hur en abortlagstiftning enligt deras uppfattning skulle kunna utformas. Någon på etiska skäl grundad principiell skillnad mellan reservanternas förslag och propositionen har jag svårt att finna. Några bestämda grunder när abort skall tillåtas finns således inte angivna. Reservanterna sätter sin tilltro till ett samrådsförfarande mellan läkare, kurator och kvinnan själv. I sista hand skulle socialstyrelsen bestämma. Förslaget synes mig bottna i en i och för sig förståelig önskan att inte övervältra ansvaret på kvinnan ensam. Det bygger emellertid på en i många andra debattinlägg återkommande övertro på samhällsorganens möjligheter att ta på sig ansvaret i en fråga av detta slag. I propositionen har på intet sätt förbisetts samhällets ansvar att på allt sätt ge kvinnan stöd när hon skall ta ställning till frågan om abort eller inte abort. Samhällets ansvar i denna del har ytterligare understrukits av utskottet i dess uttalande om information till kvinnan angående samhällets möjligheter, ett uttalande som jag gärna ansluter mig till. Propositionen utgår, som jag förut anfört, från att här föreligger ett från etiska synpunkter olösligt dilemma. Jag vill särskilt understryka att den inte bygger på någon uppfattning om kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp. En obegränsad sådan rätt existerar inte för någon människa. Men om man utgår från att abort i vissa situationer skall få ske måste beslut om abort i det enskilda fallet fattas av någon. Och jag kan omöjligen inse att någon statlig myndighet skulle vara bättre skickad att fatta beslut i denna mycket svåra fråga än kvinnan själv som ju dock har den bästa överblicken över alla faktorer som inverkar på frågan. I det sammanhanget vill jag gärna återge vad som under förarbetena till staten New Yorks abortlag sades i ett yttrande av de evangeliska kyrkornas samråd ”New York State Council of Churches”. Yttrandet är hämtat från en bilaga till abortkommitténs betänkande. I remissyttrandet uttalades, att abort i vissa fall kan vara moraliskt försvarlig och i andra fall moraliskt oförsvarlig, men att det är vanskligt för lagstiftaren att avgränsa moraliskt tillåtna och otillåtna aborter. Ansvarsfrågan när det gäller abort borde enligt detta kyrkliga organ avgöras av individen efter eget samvete och i överensstäm melse med egen tro samt beprövad medicinsk praxis. De invändningar jag har haft mot reservationen av herr Svensson i Kungälv och herr Andreasson i Östra Ljungby gäller i än högre grad reservationen av fru Troedsson och herr Leuchovius. Deras avslagsyrkande bygger på önskemål om en abortlagstiftning med vissa indikationer för när abort skall få ske. För att kunna markera sitt ogillande från etiska synpunkter av abort är reservanterna beredda att komplicera tillämpningen av en kommande abortlagstiftning på ett sätt som enligt min mening kan leda till inhumana resultat. Bland de abortindikationer som förordas i reservationen är också att det av viss anledning är oskäligt betungande för kvinnan att hennes havandeskap fortsätter. Denna indikation fanns med redan i abortutredningens förslag och skulle enligt utredningens motivering tillämpas så att kvinnan i princip är den bestämmande. Så långt vill uppenbarligen reservanterna inte gå med sitt förslag. Indikationen ”oskäligt betungande” är dock betydligt mera långtgående än någon av de nuvarande indikationerna i 1938 års abortlagstiftning. Dessa indikationer har kunnat tillämpas så att abort beviljats i nära nog alla fall då kvinnan vid hållit sin önskan om abort. Det är därför oklart hur indikationen skulle kunna läggas till grund för en begränsning av antalet aborter. Indikationen ”oskäligt betungande” är emellertid samtidigt betydligt mera oklar än t.o.m. den nuvarande socialmedicinska indikationen. Detta medför ännu större risker än med nuvarande lagstiftning för att olika läkare kommer till olika resultat. Olika praxis kan på så sätt också utbilda sig i olika landsändar. I den mån kvinnan vidhåller sin önskan om abort får socialstyrelsen avgöra frågan. Detta medför en fördröjning av avgörandet, som naturligtvis går ut över I flera reservationer diskuteras olika tidsgränser, som är avgörande för prövningen av abortfrågan. Därvid vill reservanterna göra större skillnad mellan abort före och efter tolfte veckan än som sker i propositionen. I och för sig är det önskvärt att så många aborter som möjligt sker före den tolfte veckan. Anledningen härtill — det har utförligt redovisats tidigare — är att abort då kan utföras med lindrigare och för kvinnan skonsammare metoder än vid sen abort. Fortfarande sker dock en inte obetydlig andel av aborterna efter tolfte veckan. Det kan finnas många förklarliga skäl till att kvinnan väcker frågan om abort först efter utgången av tolfte veckan. Jag vill då understryka att det från etiska synpunkter inte ges några rationella skäl för att lägga en skarp gräns vid tolfte veckan. Den motsvarande gräns som i propositionen dras vid adertonde veckan är fullt tillräcklig för att med betryggande säkerhetsmarginal förebygga att abort sker när fostret är livsdugligt. Emellertid kan — och det vill jag säga gentemot reservationen av fru Marklund — fördröjningen av abortansökningen ha sin orsak i att kvinnan själv är osäker på sin önskan om abort och kanske också i bristande information hos henne om olika möjligheter. Detta är anledningen till att vi i propositionen har lagt in ett krav på särskild kuratorsutredning vid abort mellan tolfte och adertonde veckan. Denna utredning kan bl.a. bidra till att för kvinnan själv klarlägga hennes motiv och på så sätt förebygga att hon efteråt upplever sig ha genomfört eller avstått från abort på ett otillräckligt underlag. På så sätt kan otvivelaktigt en viktig orsak till senare psykiska komplikationer undanröjas. Jag vill, herr talman, avslutningsvis ta upp frågan om sjukvårdspersonalens ställning. Jag vill gärna ansluta mig till utskottet, när det erinrar om att ett utmärkande drag i dagens arbetsliv är ansträngningarna att ge de anställda en ökad insyn i och ett ökat inflytande på arbetsplatserna. Jag har också i propositionen ansett mig kunna utgå från att man inom sjukvården liksom inom arbetslivet i övrigt så långt det är möjligt tar hänsyn till de anställdas intressen och förutsättningar i olika avseenden. Om riksdagen genom att godta utskottets skrivningar på den här punkten ansluter sig till den mening jag har uttalat i propositionen, är jag övertygad om att sjukvårdshuvudmännen kommer att organisera verksamheten så att läkare och annan sjukvårdspersonal, som av etiska eller religiösa skäl har svårt att acceptera abortingrepp, inte behöver delta i aborter.

Herr talman! Justitieministern säger att de två alternativen är illegal abort och legal abort. Han bortser då helt och hållet från lagstiftningens normbildande verkan, något som jag tycker att det finns all anledning att uttrycka förvåning över, när det kommer från chefen för justitiedepartementet som om någon borde veta om och betänka den normbildande verkan som lagstiftningen har. Vidare säger departementschefen att enda sättet att minska antalet aborter är att öka kunskaperna om och användandet av preventivmedel. Jag skulle så gärna vilja hålla med honom på den punkten, men vad visar utvecklingen? Herr Svensson i Kungälv visade att antalet aborter inklusive illegala sådana av allt att döma är betydligt fler i dag än då lagstiftningen tillämpades mera restriktivt. Vi vet också vilka erfarenheter som gjorts i de länder där fri abort har införts. Det har skett en oväntad ökning av antalet aborter. I många av de kommunistiska länderna har man gått ifrån den fria aborten. Man har många gånger rätt abrupt ändrat lagstiftningen, men i en demokrati som vår vänder vi inte om på klacken lika snabbt, om också vi skulle få negativa erfarenheter av fri abort vilket dess värre finns all anledning att befara. Departementschefen säger slutligen att det är inhumant med vårt förslag till utgångspunkter för en ny lagstiftning och att vårt begrepp ”oskäligt betungande” är mer långtgående än den nuvarande lagstiftningen. Men det är definitivt inte mer långtgående än den praxis som har utbildats i strid med lagstiftningens anda. Som jag tidigare anfört, har lagstiftningen att skydda den svage. Den lagstiftning som det föreligger förslag om här skyddar avgjort inte den kvinna som är utsatt för påtryckningar av en oförstående omgivning. Det är en av det nya lagförslagets verkligt svåra brister.
Herr talman! Jag vill bara understryka att vi anser att tidsödande utredningar om allmänna personförhållanden i princip bör undvikas. Om den sökande är övertygad om att hon vill ha abort och det inte föreligger några medicinska kontraindikationer, dvs. sådana som föreskrivs redan i den första paragrafen i lagen, så skall hon snabbast möjligt kunna få abort. Det är bara särskilda omständigheter som skall utgöra skäl för utredningar, t.ex. att hon själv begär konsultation, att hennes psykiska situation uppenbart talar för någon form av samråd, att hon är oklar om sin övertygelse — alltså det som också justitieministern talar om — eller att hon kanske är utsatt för påtryckningar. Vissa fall av minderårighet kan väl också räknas dit. Men normalfallen — när det, som det ändå är fråga om efter tolfte veckan, gäller sen abort — finns det väl ingen anledning att ytterligare komplicera genom utredningar. Vi menar att den sökande bör i samråd med läkare utan någon extra utredning kunna bemästra sin situation. Det individuella fallet bör avgöra om det skall vara något mera än en vanlig läkarundersökning. Det gäller för övrigt, som vi ser det, både tidiga och sena aborter. Någon rättsligt föreskriven skillnad, som bara baseras på tidsgränser, finner vi inte motiverad.

Herr talman! Det är naturligtvis mycket svårt att veta vad som kommer att hända efter det att den nya lagstiftningen har trätt i kraft. Men hela utgångspunkten för mitt ställningstagande i denna fråga är att man skall försöka minimera det totala antalet aborter, både de legala och de illegala. Det är självklart att jag för min del föredrar de legala aborterna och vill få ned de illegala så långt det över huvud taget är möjligt. Jag tror att man inte klarar det på annat sätt än genom att försöka balansera mellan de två ytterlighetsståndpunkter som gör sig gällande här. Vi vet alltså ingenting om framtiden. Jag tror att vi kommer att få en ökning av antalet aborter — internationella jämförelser pekar åt det hållet. Det är därför som jag är motståndare till den här lagstiftningen. Det enda, herr talman, som kan mota en sådan utveckling är naturligtvis att vi bygger upp de förebyggande åtgärderna, att vi sätter in propaganda mot aborterna för preventiva åtgärder. Det är möjligt att vi på den vägen skall kunna klara av det här problemet. Jag hoppas det. Och det är en förhoppning som jag verkligen önskar skall gå i uppfyllelse. Jag vill inte bara för att få rätt se ett betydligt ökat antal aborter i det här landet. Men jag befarar att vi får det.
Herr talman! Jag håller med justitieministern i ett avseende, nämligen att om man har en mycket sträng abortlagstiftning kan alternativet för kvinnan i många fall vara illegal abort. Men jag vill samtidigt understryka att med det lagförslag som vi föreslår i moderata samlingspartiets partimotion, där man klargör att i de fall det får anses oskäligt betungande för en kvinna att fortsätta med havandeskapet, hon skall ha rätt att få abort, så kommer för övriga fall alternativet inte att bli illegal abort, utan alternativet kommer att bli att kvinnan fortsätter graviditeten. Det är ju det som är skillnaden mellan herr statsrådets beskrivning av vårt förslag och vad förslaget egentligen innebär. Sedan finns det anledning notera att herr justitieministern inte med ett ord berörde de straffrättsliga frågorna och de mycket svåra och som jag ser det delvis icke tillräckligt klarlagda problem som en övergång från bestämmelser i brottsbalken till bestämmelserna i den föreslagna abortlagen kommer att innebära. Det finns många frågetecken i kanten. Jag kan inte ta upp tiden med alla. Bara en konkret fråga, herr justitieminister: Om man vid en abortoperation, som har utförts i enlighet med gällande föreskrifter, ändå får fram ett foster som är livsdugligt på vetenskapens nuvarande ståndpunkt, vilka åtgärder är läkaren då skyldig att vidta? Är han skyldig att sätta in alla resurser som han känner till för att hålla detta barn eller vad man skall kalla det för vid liv? Eller vad skall han göra? Det är en juridisk fråga som jag inte har kunnat få svar på. Jag skulle uppskatta om herr justitieministern ville ge mig ett svar på den.
Herr talman! Justitieministern säger att det av etiska skäl inte finns anledning att dra någon gräns vid tolv veckor. Jag tror dock att det finns anledning att även av etiska skäl dra en sådan gräns. Jag har tidigare redovisat min uppfattning och hänvisat till de synpunkter som jag anför i reservationen 3 för större restriktivitet efter tolvveckorsgränsen. Många av dessa skäl har även framförts av remissorganen. Jag menar att dessa synpunkter starkt talar för ett bifall till reservationen 3.

Herr talman! Jag är glad över att problematiken kring valet mellan illegal abort och legal abort kommit upp, och jag vill gärna ännu en gång beröra den. Jag är tillräckligt gammal för att ha upplevt situationen före 1938 års lag. Det har för övrigt nyligen i en avhandling lagts fram uppgifter om det dåvarande läget. Jag försökte i mitt anförande att definitivt hålla mig på den säkra sidan när jag nämnde att man vid den tiden räknade med att antalet illegala aborter var minst 10 000. I den aktuella avhandlingen har emellertid sagts att antalet illegala aborter växlar mellan 10 000 och 100 000 per år. Detta avser alltså tiden före 1938. Det framhålls också att 2 000 till 5 000 kvinnor blev sterila varje år och att omkring 50 kvinnor dog vid abortingrepp. Mot bakgrunden av vad vi vet om tidigare förhållanden kan vi inte komma förbi frågan genom att hänvisa till de etiska synpunkterna. Vi kan inte heller klara situationen genom det som fru Troedsson kallar för lagstiftningens normbildande verksamhet. Såvitt jag vet måste man, om man genom lagstiftning vill tvinga människor att följa vissa regler, också komplettera normerna med straff. Är det en sådan ordning som fru Troedsson önskar även i abortlagstiftningen? Jag vill inte tro det, men fru Troedsson måste, om hon tänker närmare efter, förstå att vi måste skapa en lagstiftning med kännbara straff om vi tror på att vi genom den av henne angivna vägen skall kunna minska antalet aborter. Jag trodde att de flesta i dag hade kommit förbi detta synsätt.

På många andra samhällsområden har vi ju tillägnat oss det synsättet, att förändringar i människornas sätt att vara och verka åstadkommer vi inte med förbud men kanske genom förebyggande verksamhet. Det är den vägen som vi markerar att vi vill gå i denna proposition. När fru Kristensson var inne på normbildningen hade jag kanske litet svårt att hänga med, men en konkret fråga ställde hon i alla fall.

Hur skall man juridiskt se på den situationen? frågade fru Kristensson. Jag förstår inte annat än att läkaren här som i andra situationer måste göra vad som står i hans makt med de medicinska resurser som han har.

Herr talman! Vare sig vi var födda då eller inte vill ingen av oss ha tillbaka den tid som justitieministern talar om — den verklighet som innebar ett mycket stort antal illegala aborter och ett benhårt moraliserande mot ensamma mödrar. Om det är vi helt överens. Vi är också helt överens om att på alla sätt försöka förebygga en sådan utveckling av antalet aborter som vi tyvärr har bevittnat de senaste åren. Men herr justitieministern har inte dragit konsekvensen av sina egna principer, och det är det vi angriper. Skall abort vara en nödfallsåtgärd, bör också lagstiftningen ge uttryck för det genom att vara en undantagslagstiftning. Skall abort få ske efter moget övervägande, bör vi också ha garantier för att det mogna övervägandet är med i bilden och att kvinnan inte tvingas begå abort mot sin innersta vilja. Abort får inte vara ett preventivmedel, sägs det vidare. Man kan, herr justitieminister, inte gärna helt och hållet avmoralisera aborten och samtidigt fortsätta att moralisera över abort som preventivmedel. Justitieministern säger också att man löser inga problem med förbud. Ändå är det även i justitieministerns eget lagförslag förbud mot abort inte bara när fostret är viabelt. När fostret har passerat adertonde veckan är det förbud mot abort. Då behövs de indikationer som vi vill ha redan från första stund. Jag hoppas innerligt att justitieministern inte menar att dessa förbud i hans eget förslag bara är slag i tomma luften. Slutligen trodde jag att justitieministern hade läst vår reservation, där det klart framgår att vi vill ha bort det s.k. straffhotet mot kvinnan. Det är alla i den här kammaren helt överens om, tror jag. Däremot menar vi att det är stötande att ta bort varje form av straff för dem som anstiftar abort eller påverkar kvinnan till att själv begå abort. Där vill vi ha kvar en strafflagstiftning.

Herr talman! Det är ju inte alldeles nödvändigt, herr justitieminister, att en lagstiftning förknippas med straffsanktioner för att den skall vara normbildande. Jag tackar emellertid för justitieministerns svar på min fråga. Jag uppfattade svaret så att om man vid ett abortingrepp, som alltså syftar till att döda fostret, får fram ett foster som är sådant att man på vetenskapens nuvarande ståndpunkt normalt sett kan bedöma att man klarar det med vissa insatta resurser, så har man skyldighet att sätta in de åtgärderna för att klara livet på detta foster. Om jag får uppfatta svaret på det sättet, skulle jag e contrario vilja fråga: Vad händer då med den läkare som inte uppfyller den skyldigheten? Efter vad jag förstår av den lagstiftning som kvarstår, måste han väl dömas för mord.

Herr talman! Det är naturligtvis mycket svårt att göra ett bestämt uttalande i en utomordentligt sällan förekommande situation. Det har utförligt diskuterats i utredningsarbetet — och fru Kristensson kan det väl bättre än jag — vid vilken tidpunkt det går att tänka sig att ett foster kan bli livsdugligt. Därför vill jag bara svara fru Kristensson här att såvitt jag förstår är det över huvud taget mycket svårt att tänka sig att en sådan situation skulle kunna inträffa som fru Kristensson här har talat om. Jag har ändå försökt svara på frågan vad som skall göras om den skulle inträffa. Men vad som skulle hända om en läkare i en sådan situation — om den nu inträffar — inte skulle göra någonting, det vill jag inte göra något uttalande om här i dag.

Herr talman! Debatten här i dag om abortfrågan understryker en stor enighet om de förebyggande åtgärdernas betydelse. Det har betonats såväl i den nu föreliggande propositionen som i utskottsbetänkandet, och det har kommit till uttryck i dag på många olika sätt. Grundtanken i propositionen är att det i första hand gäller att se till att kvinnan inte skall behöva komma i en abortsituation. I propositionen har föreslagits att kraftigt ökade förebyggande åtgärder sätts in på tre områden — för det första rådgivning, för det andra åtgärder för att minska den enskildes kostnader för preventivmedel och för det tredje informationsinsatser.

Abortkommittén hade i sitt betänkande starkt understrukit behovet av en utbyggnad av de förebyggande åtgärderna, Man tillmätte med all rätt den frågan stor betydelse. Men det saknades ett konkret underlag för hela denna viktiga fråga om de förebyggande åtgärdernas utformning och materiella innehåll. Det var den frågan vi ställdes inför när det gällde att ta ställning till propositionens utformande, och det var framför allt den frågan som ledde till att den särskilda arbetsgruppen tillsattes. Det var nödvändigt att arbetsgruppen fick ta upp till grundlig behandling hur och på vilket sätt de förebyggande åtgärderna skulle utformas. Det stod klart att överläggningar och förhandlingar med sjukvårdshuvudmännen också var nödvändiga. När det gällde kostnadssidan framstod det även som en nödvändig sak att undersöka på vilket sätt de förebyggande åtgärderna kunde infogas i socialförsäkringen. Detta var några av de angelägna frågor arbetsgruppen hade att överväga. Resultatet av arbetet förelåg i början av innevarande år, och det är på grundval av detta viktiga utredningsarbete som det i dag är möjligt att fatta beslut om en kraftig ökning av de förebyggande insatserna samtidigt med att beslutet om den nya abortlagen fattas. Vad gäller de i propositionen föreslagna direkt abortförebyggande åtgärderna räknar jag med att preventivmedelsrådgivningen snabbt skall kunna byggas ut genom att sjukvårdshuvudmännen eller annan som meddelar sådan rådgivning ersätts med 45 kronor per besök från sjukförsäkringen. Vid 500 000 besök per år, som jag anser det realistiskt att räkna med under ett inledningsskede, innebär förslaget att sjukvårdshuvudmännen tillförs över 20 miljoner kronor per år i ersättning för preventivmedelsrådgivningen. Detta kan jämföras med det statsbidrag på ungefär 1 miljon kronor som nu utgår till sjukvårdshuvudmännen för abortförebyggande verksamhet. Enligt min mening kommer de i propositionen framlagda förslagen att skapa goda förutsättningar för att preventivmedelsrådgivningen skall kunna byggas ut i önskvärd omfattning och motsvara den alltmer ökade efterfrågan på sådan rådgivning. Jag vill understryka att jag anser det utomordentligt angeläget med en omedelbar och kraftig upprustning av den individuella preventivmedelsrådgivningen. Det föreslagna ersättningssystemet underlättar för huvudmännen att förverkliga denna målsättning. I propositionen har vidare förutsatts att särskilda insatser görs för personer och grupper som i detta sammanhang har ett markant behov av rådgivning och hjälp, t.ex. ungdom, kvinnor som fått abort och invandrare. Jag anser det mycket viktigt att dessa intentioner fullföljs. En viktig princip som slås fast i propositionen och utskottets betänkande är att preventivmedelsrådgivningen skall vara kostnadsfri för den enskilde. Därutöver föreslås i propositionen även andra åtgärder för att minska den enskildes kostnader för preventivmedel. Abortkommittén har framhållit att den enskildes kostnader för födelsekontroll inte är obetydliga och att utgifterna är kännbarare ju lägre vederbörandes inkomst är. Det är bakgrunden till att bestämmelserna om prisnedsättning för läkemedel föreslås gälla för p-piller även då de förskrivs enbart i födelsekontrollerande syfte. Detta medför att ingen skall behöva betala mer än 15 kronor vid varje inköp av p-piller. Vad gäller övriga preventivmedel finns det anledning att i viss utsträckning tillhandahålla sådana utan kostnad i samband med preventivmedelsrådgivningen, och detta har beaktats vid beräkningen av ersättningen till sjukvårdshuvudmännen för preventivmedelsrådgivningen. Det tredje området för de viktiga förebyggande åtgärder som tas upp i propositionen är preventivmedelsinformationen. Allmän preventivmedelsinformation kan lämnas dels som information om olika preventivmetoder, dels som upplysning om existerande individuell preventivmedelsrådgivning. Vid sidan om skolan är det i huvudsak socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning som har till uppgift att bedriva preventivmedelsinformation. I den informationsverksamhet som nämnden redan satt i gång på preventivmedelsområdet har tyngdpunkten lagts vid ungdomsgrupperna. Socialstyrelsens hälsoupplysningsnämnd kommer även i fortsättningen att ha en central ställning när det gäller informationsverksamheten på detta område. I propositionen har därför föreslagits att nämnden får ytterligare resurser för att kunna genomföra en långsiktig preventivmedelsinformation i hela landet. Särskilt angeläget är det enligt min mening att informationen når ut till ungdomen, såväl den förvärvsarbetande som den studerande. Här kan ungdomsoch kvinnoorganisationer liksom andra organisationer göra värdefulla insatser; jag vill här också erinra om RFSU:s verksamhet. Genom socialstyrelsen kommer nu särskilda medel att ställas till förfogande för olika organisationer som är villiga att delta i informationsverksamheten. Härutöver tillkommer de medel som jag föreslagit för information genom massmedia i samband med att den nya abortlagstiftningen träder i kraft. Jag vill också understryka betydelsen av den lokalt bedrivna informationsverksamhet som sjukvårdshuvudmännen har ansvaret för och som har beaktats vid beräkningen av den ersättning som skall utgå till dem för preventivmedelsrådgivningen. I denna debatt om abortfrågan känner jag också ett behov av att framhålla betydelsen av det utomordentligt viktiga forskningsarbete som pågår om preventivmedel och familjeplanering. Flera talare har här i debatten också framhållit betydelsen av forskningens insatser. Inom Världshälsoorganisationen har på svenskt initiativ startats ett omfattande program rörande forskning, utveckling och utbildning inom familjeplaneringens område. För detta har man byggt upp fyra forskningsoch utbildningscentra i olika delar av världen, och det första av dessa har förlagts till Karolinska sjukhuset i Stockholm. Ändamålet med programmet är att utveckla och förbättra möjligheterna till familjeplanering. Arbetet bedrivs i form av ett flertal internationella arbetsgrupper, till vilka bl.a. många framstående svenska experter är knutna. Sverige är också den ekonomiskt sett störste bidragsgivaren till detta viktiga program på familjeplaneringens område.

Det är enligt min mening följdriktigt att beslutet om de ökade förebyggande insatserna nu kan fattas samtidigt med beslutet om den nya abortlagen. Detta synsätt har också kommit till klart uttryck i socialutskottets betänkande och även präglat debatten här i dag. Jag är övertygad om att vi härigenom skapar de rätta utgångspunkterna för en riktig lösning av de betydelsefulla frågor som den pågående debatten handlar om.

Herr talman! Få lagfrågor har som abortlagstiftningen splittrat folkmeningen i västerlandets kulturnationer. Till synes helt oförenliga principer bryter sig mot varandra, hos oss liksom på andra håll. Vår debatt om det ofödda barnets rätt till liv, liksom om den åldrande och sjuka människans anspråk på att hålla en flämtande livslåga brinnande, har under senare år alltmer präglats av ett slags relativistisk syn. Den erkänner inte att även en blivande människa — fostret — har samma rätt som andra mänskliga varelser att få sitt liv garanterat. Rätten till liv vägs emot andra faktorer: kvinnans nödsituation, hennes oberoende och likställdhet, den sjukes lidanden, påfrestningarna för nära anförvanter under deras långa väntan på det oundvikliga slutet. Livets egenvärde ifrågasätts av levande människor, vilkas yttersta uppgift det är att föra livet vidare. Författaren Reidar Ekner har nyligen i en liten diktbok, ”Efter flera tusen rad”, hävdat en annan grundsyn då det gäller livets slut. Men den kan lika gärna gälla livets uppkomst, därför att det han talar för är livets eget värde. Hans dikt är personlig och djupt gripande. Den är präglad av diktarens egna upplevelser, av en fars outtröttliga vakande under sin åttaåriga dotters plågsamma dödskamp. Dikten talar för sig själv och kanske också till många ledamöter av denna kammare: ”Vem kan bestämma värdet som lyser med värme i mörkret av matthet och smärta? Vem ger vem rätten att slutgiltigt söva ett liv till det smärtfria töcken som är porten till döden? Ditt liv är ditt enda. Så länge som möjligt skall du äga din levnad. Många finns som lider med, som ömkar sig och önskar det går snabbt. De menar väl, men har så trubbig insikt. De har nog inte rätt förstått att tiden närmast före döden är en del av livet självt. Att döden börjat först när livet tagit slut.” Ingen i denna kammare lär förneka att den humanistiska grundsyn som de västerländska kulturnationerna ansluter sig till bygger på respekten för liv och på det sociala ansvaret för dem som har det svårt, för de svaga och framför allt för dem som inte med egen kraft kan hävda sina intressen. Ju svårare dessa de många svaga har det och ju svagare de är, desto större är våra — dvs. samhällets — förpliktelser att garantera skydd. Respekten för det mänskliga livet har en starkt förpliktande innebörd för både lagstiftare och lagtillämpare. Människans skydd till livet är en så grundläggande princip för moralbildning och rättstillämpning i vårt svenska samhälle att det inte i något sammanhang hittills ansetts böra ifrågasättas. Vår nya grundlag stadgar förbud mot dödsstraff. Inte ens de mest bestialiska ogärningar, terrordåd och hämningslösa flygplanskapningar har ansetts berättiga avsteg från grundsatsen om det mänskliga livets okränkbarhet. Samhällets omtanke tar sig uttryck i skyddslagar av det mest skiftande och ingripande slag. Vi lagstiftar t.o.m. om bilbälten för att tvinga människan att vara mer aktsam om sitt eget liv. Den medicinska vetenskapen, vår socialoch sjukvård är helt inriktade på att bevara liv, även efter det att alla yttringar av vilja och tänkande har slocknat.

Många menar att principen om livets helgd inte rimligen kan drivas hur långt som helst. Alltför hårt förfäktad skulle den principen rent av kunna åberopas mot användning av preventivmedel. Det är först någonstans efter befruktningen som livsgränsen måste dras — menar dessa människor. Och deras slutsats är att något självständigt individuellt liv — någon livsduglighet — inte föreligger förrän efter de i lagförslaget angivna tidsgränserna för fri abort. Samma meningsriktning gör också gällande, att ingen företrädare för samhället kan bättre än kvinnan själv lösa den svåra själskonflikt i vilken hon kan befinna sig och bedöma om hennes motiv för att inte föda sitt barn är starkare än samhällets krav på rättsskydd för detta ofödda barn. Herr talman! Om det förhåller sig så att vårt gemensamma postulat är livets okränkbarhet, kan dessa argument inte godtas. Från denna utgångspunkt — fostrets, den blivande människans rätt till sitt eget liv — har det biologiska begreppet ”livsduglighet” ingen betydelse. Det ofödda barnet saknar ju inte ett eget liv, även om det inte är ”livsdugligt” i den meningen att det är helt oberoende av modern. Om inget avbrott sker, leder utvecklingsprocessen själv fram till en ny människa. Inte heller det nyfödda barnet är i den meningen livsdugligt, att det kan leva ett eget liv utan omhändertagande. Det är i själva verket mera oskyddat efter födelsen än det var dessförinnan. Samhällets ansvar för människans liv kan inte rimligen inträda först efter den svårbestämda och med fortgående medicinsk utveckling allt tidigare tidpunkt, då barnet kan leva ett från modern frigjort liv. Samhällets ansvar måste finnas även dessförinnan. Däremot kan havandeskapets framskridande ha betydelse vid avgörandet av konflikten mellan moderns och barnets anspråk. Det blivande barnets utvecklingsgrad påverkar alltså inte det principiella betraktelsesättet — skyddet till liv —, däremot själva avvägningen mellan de intressen som här står mot varandra, mellan de konflikter som kan uppkomma. Att kvinnan själv har större möjligheter än utomstående att avgöra styrkan av motiven för att avbryta det egna havandeskapet skall generellt sett ingalunda förnekas. Inte heller att det kan upplevas som förödmjukande att utomstående personer skall söka lösa så djupt personliga och ömtåliga konflikter som det här är fråga om. Det kan likväl inte utgöra motiv för ”fri abort”, för så vitt man inte underkänner grundsatsen om samhällets ansvar för det mänskliga livet. Erkänner man detta samhällets ansvar, då följer också därav att det måste åvila samhällets företrädare att pröva om principen skall brytas i en konfliktsituation. Svensk lagstiftning godtager i intet fall att den enskilde medborgaren själv löser de motsättningar som kan uppkomma mellan skilda, mot varandra stående grundprinciper. Inte i något rättssamhälle — och det är bl.a. detta som ger innehåll åt begreppet rättssamhälle — tolereras att den enskilde medborgaren själv tager sig rätt. Det är samhällets organ som har att pröva och besluta. Annars skulle konsekvenserna bli orimliga för samlevnaden människor emellan. Nu kan det, herr talman, sägas att det nya lagförslaget självt löser det här dilemmat genom sin underlåtenhet att förbjuda abort. Därmed uppkommer ju ingen rättskonflikt, kan juristerna säga. Samhället har därmed deklarerat att kvinnan inom de i lagen angivna gränserna skall ensam avgöra, om hon vill föda sitt barn eller — brutalt uttryckt — utsläcka dess liv. Samhället avstår från att ingripa; kvinnan har att själv bestämma. Men därmed har samhället svikit den princip om livets okränkbarhet som samhället i alla andra sammanhang ansett helig. Samhället avstår alltså från att tillämpa principen då det gäller handlingar som företas inom vissa tidsgränser, däremot inte efter dessa tidsgränser. Såvitt jag kan förstå är det i själva verket ett alltför hårt betraktelsesätt som lagförslaget vilar på. Att på en enskild människa lägga hela det odelade ansvaret för om ett barn skall födas eller få sin livstråd avklippt, det är att kräva för mycket av den enskilde. Och den av vilken man kräver det avgörande och definitiva svaret är en kvinna, som under den tidsperiod det här är fråga om ofta — nästan alltid — är psykiskt och känslomässigt splittrad, ett offer för stora personliga problem och slitningar, inte sällan utsatt för stark påverkan från utomstående eller det blivande barnets fader. Samhället kräver ändå att hon ensam skall besluta, och att hon skall göra det i tid. Annars blir det för sent! Sådana lagbud, herr talman, strider mot gängse grundsatser som på andra rättsområden omfattas av oss alla i den här kammaren. Sådana lagregler måste därför starkt utmana en medborgaropinion. De är inkonsekventa, därför att lagförslaget å ena sidan sägs utgå från den medicinska och etiska grundprincipen, att avbrytande av havandeskap generellt sett bör motverkas och förhindras, men å andra sidan det oaktat inte stadgar något förbud mot abort. Samhällets lagstiftare har därmed försökt komma ifrån sitt ansvar och lagt detta på en enskild människa, som kan befaras under hela sitt återstående liv få leva med de psykiska eller fysiska skadeverkningar av ett avbrutet havandeskap vilka aldrig kan helt uteslutas.

Den är omänsklig, menar jag, mot den kvinna vars intressen och likställighetssträvanden man säger sig förfäkta. Överväganden av det här slaget ligger till grund för mitt eget ställningstagande till lagförslaget. Det måste gå — det vore eljest ett underkännande av svensk lagstiftning — att finna en godtagbar lösning av detta brännande, utomordentligt svåra problem utan att fördenskull bryta mot de allmänna etiska värderingar och de grundläggande principer som under kristen tid har präglat svensk lagstiftning fram till nu. Att problemet är stort och svårt gör vårt ansvar som lagstiftare ännu större. Problemet måste lösas. Det är inte olösligt, som justitieministern ville göra gällande, och vi har inte rätt att dra oss undan. Men de lagregler Nr 93 som måste utarbetas får inte grovt åsidosätta eller kränka de olika lägrens Onsdagen den starkt emotionella värderingar. Om lagstiftarnas eller lagbudens auktori 29 maj 1974 tet skall kunna upprätthållas får rättsreglerna inte stå i strid med etik, —— — — med religiösa normer eller med människornas arbeten. Att dra gränser = Förslag till abortmellan etik och lag är omöjligt utan allvarliga risker för både etik och lag. lag, m.m. Varje lagbud måste stå i överensstämmelse med rådande rättsuppfattning. Men lagens syfte måste också vara att påverka och utveckla medborgarnas moralbildning och rättsmedvetande. Lagstiftningens normerande roll är särskilt betydelsefull på det område där vi nu rör oss. Här — mer än på några andra områden — behöver vi svaga människor lagstiftningens stöd för handlande och rättsmedvetande. Herr talman! Den fråga vi nu behandlar tillmäts bland flertalet av vårt lands medborgare en betydelse som sträcker sig långt utöver den dagsaktuella politikens. Oförenligheten i grundläggande värderingar skär igenom grupper och politiska partier. Även genom det parti jag företräder. Det är min egen uppfattning som jag här har redovisat.

Herr talman! Det finns en synpunkt på abortproblemet som förekommit synnerligen sparsamt i dagens debatt, ja nästan helt saknats. Det är den som har att göra med de sociala sammanhangen. Den är enligt vår ståndpunkt helt avgörande. Det går helt enkelt inte att förstå synen på födelsekontroll och aborter i olika samhällen och under olika historiska epoker utan att ställa in dessa frågor i deras sociala sammanhang, med försörjningssituationen, med villkoren för det sociala livet, med familjens och särskilt kvinnans ställning osv. Det går heller inte att förstå både det hätska motståndet mot en friare abortlagstiftning och det starka kravet på en sådan i dagens samhälle om man inte ser dessa sammanhang. Det är därför enligt min mening fel att som väsentligen skett i denna debatt se abortfrågan enbart som förhållandet mellan kvinnan och hennes befruktade ägg eller mellan den enskilda kvinnan och samhällets krav. Samhället består förvisso av individer, och just samhällsinstitutionernas krav på kvinnorna spelar en viktig roll när det gäller inställningen till födelsekontroll och aborter. Men det är, och det får man aldrig glömma, sociala normer som bestämmer individernas ställningstaganden och handlingar, även om problemen naturligtvis upplevs och svårigheterna genomkämpas av de enskilda människorna. I sin studie över abortfrågan i Sverige har sociologen Rita Liljeström i en rapport till FN:s kommande befolkningskonferens på ett förtjänstfullt sätt pekat på de två komplex av frågor i vilka abortproblemet huvudsakligen har sina rötter. Det ena rör försörjningssituationen. Det andra gäller frågan om legitimitet och illegitimitet, dvs. de problem som uppstår då modern och barnet blir ställda utanför den legala ordningen kring familjeinstitutionen. Det är de två kärnfrågorna kring aborter under olika tider. Jag skall inte försöka mig på att ge någon historisk överblick i ett kort inlägg. Jag vill bara peka på de stora förändringar som skett och som medfört att både försörjningsfrågan och frågan om barnets legitimitet nu 85 står på ett väsentligt annat sätt än för ett århundrade sedan. Försörjningsfrågan blir en fråga om relativ försakelse av levnadsnivå. Frågan om legitimitet har i betydande utsträckning blivit en fråga om risk för stor bundenhet och isolering vid barnomsorger. Det barbariska betraktelsesätt som gör skillnad mellan barn beroende på om de är födda inom eller utom ett äktenskap har i största utsträckning förjagats. Däremot har de ensamstående mödrarna och fäderna alltjämt mycket svåra problem att brottas med. Trots de förändringar som ägt rum kvarstår fortfarande att det väsentligen är de underprivilegierade, de unga eller de utslitna, de som också i andra avseenden har det svårt som behöver tillgripa abort. Abortproblemet är alltjämt en social klassfråga. Det är därför dubbelt grymt när människor ur den välanpassade överklassen hårt fördömer de kvinnor som måste tillgripa denna utväg för att skydda sig mot en oönskad födelse. Deras moraliserande och dömande inställning har ingenting med verklig humanism och människokärlek att göra. Den är tvärtom deras raka motsats. Alla riksdagsledamöter har inför beslutet om den nya abortlagen fått många brev och uttalanden, som är led i en energiskt förd kampanj. En del av dessa uttalanden har ett skrämmande innehåll. De hävdar att de kvinnor som kommit i den svåra belägenheten att de måste tillgripa abort gör sig skyldiga till mord. Sådana uttalanden har gjorts också i denna debatt här i riksdagen. I en del av dessa påtryckningsbrev påstås att de riksdagsledamöter som stöder den nya lagen i själva verket befordrar mord och skall få stå till svars inför en Gud för sitt ställningstagande. Någon kristen ödmjukhet talar inte ur sådana uttalanden, men väl en fariseisk och grym inställning. Det är också svårt att förstå konsekvensen i dessa åsikter. De hävdar att en levande varelse, som bör ha rättsskydd, uppstår omedelbart vid befruktningen. Alla ingrepp betraktar de i princip som mord. Men samtidigt godtar man sådana preventivmedel som t.ex. spiraler, vilka utstöter det befruktade ägget. Man accepterar abort som en s.k. nödfallsutväg, som får tillgripas i vissa fall på både medicinska och sociala indikationer. Ingen har, såvitt jag kunnat finna, i debatten allvarligt hävdat att abort skall vara ovillkorligt och under alla förhållanden förbjuden. Men vad är det då man vill tillåta om inte det man enligt sin egen uppfattning benämner mord? Vi delar inte de värderingar som ligger bakom detta grymma och hänsynslösa ord, men vi kan inte avstå från att uttrycka förundran över bristen på logik i argumentationen hos många av dem som säger nej till den nya abortlagen. Om de vore konsekventa skulle de säga nej till varje form av abort liksom också till vissa preventiva metoder. Det gör de inte, och detta visar ju att hela den grund på vilket de bygger upp sitt angrepp är osäker. I debatten om abortfrågan förekommer som sagt högljudda och hårda röster som företräder en fördömande, antihuman och grym inställning. Denna har ibland också en stark smak av hyckleri. Det betyder inte att vi vill karakterisera alla motståndare till fri abort på detta sätt. Bakom den avvisande inställningen finns hos många människor en ärlig uppfattning att abort bryter mot vördnaden för mänskligt liv. En sådan uppfattning måste man givetvis respektera. Ingen anhängare av kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp vill påtvinga andra människor med en annan uppfattning sin vilja. Men det är då rimligt att begära samma tolerans från dem som utifrån en kristen grundsyn eller annan ideologi är motståndare till aborter. Framför allt vill man vädja till de ärliga motståndarna att söka förstå de svårigheter i vilka tiotusentals kvinnor i Sverige varje år inte ser någon annan utväg än abort. För en konsekvent kristen syn borde det inte vara svårt att förstå sådana svårigheter och den förtvivlan de kan alstra. Dessa problem löser man inte med strängare lagar, inte med polis, domstolar och fängelse, inte med moralkakor och fördömanden. ”Dömen icke, så varden I icke dömda! ” Det finns några obestridliga fakta som motståndarna till aborträtt vill blunda för. Det första är att nästan alla män och kvinnor numera har samlag före äktenskapet eller innan de varaktigt flyttar ihop utan att inregistrera sin förbindelse. Det andra är att varje inskränkning i rätten till legal abort ofelbart för med sig en motsvarande ökning av antalet illegala aborter. Under flera årtionden har legala och illegala aborter fungerat som ett slags kommunicerande kärl. När det ena minskat i antal så har det andra ökat. Vad de som nu i den förmenta människokärlekens namn kräver en hård och restriktiv abortlagstiftning kan åstadkomma är alltså i verkligheten att driva tiotusentals kvinnor till illegala abortörer, till kvacksalvare med alla de risker för liv och hälsa som detta innebär. Man måste fråga motståndarna till legala aborter: Är ni verkligen beredda att ta ansvaret för detta? Är ni beredda att vedervåga tiotusentals kvinnors liv? Det är nämligen helt ostridigt detta som er inställning leder till. Den innebär i själva verket att ni främjar illegala aborter. Ingen anser att aborter är något eftersträvansvärt. Vad som måste vara målsättningen är att skapa sådana sociala förhållanden och sådana relationer mellan människorna att varje kvinna skall kunna föda önskade barn i den fasta förvissningen att de går ett lyckligt liv till mötes. Detta kräver stora förändringar av samhället, det svenska såväl som världssamhället. Det kräver också på det mindre planet goda kunskaper hos alla om metoder för födelsekontroll och ett allmänt accepterande av sådana som ett inslag i människornas samliv. Utvidgad upplysning om preventiva metoder och kostnadsfritt tillhandahållande av preventivmedel är nödvändiga reformer. Preventivmedel är bättre än aborter. Det är därför en märklig lucka i många abortmotståndares argumentation, att de icke samtidigt kräver ökade samhällsåtgärder just när det gäller preventiva metoder. Det antyder bakomliggande värderingar, som de av någon anledning inte vill ta fram i ljuset. Enligt vår uppfattning skall kvinnorna ha rätt att bestämma om och när de skall föda barn. Accepterandet av abort som bättre än oönskade barn innebär ett reservationslöst erkännande av det frivilliga föräldraskapet och varje barns rätt att vara önskat. Därmed ökar förutsättningarna för goda uppväxtvillkor för barn. Det antyds ibland att de som är anhängare av fri abort skulle gilla eller vilja befordra ett slags ansvarslöst leverne. Sådana tongångar har hörts även i denna debett. Motsatsen är i själva verket fallet. Det är ett större ansvar att medvetet ta ansvaret för föräldraskapet än att överlämna detta till slumpen. Det är ett ansvar som den helt övervägande majoriteten av människorna kräver att få ta i vår tid. Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna är den enda partigrupp i riksdagen som enhetligt tar ställning i denna fråga. Det är ingen tillfällighet. Vi ser abortproblemet som en social fråga, till vilken man måste ta ställning utifrån politiska synpunkter. Jag vill tillstyrka bifall till det framlagda lagförslaget med den ändring som föreslås i reservationen av fru Marklund.